Herr talman! Jag kom in när fru Jonäng höll sitt senaste anförande, och jag blev en aning förvånad över innehållet i detta. Fru Jonäng sade ju att man inte skall ta hänsyn till ekonomiska förhållanden utan man skall sprida ut BB-avdelningar och barnmorskor och läkare över stora delar av landet. Jag undrar om inte fru Jonäng levde kvar i centerns lokaliseringsresonemang och förväxlade det med möjligheterna att sprida ut BB vården mera. Jag tycker nog att fru Jonäng får lov att bestämma sig. Det går inte att ena gången klaga på att landstingsskatterna är för höga och andra gången stå och säga i riksdagens talarstol att man skall ha mera av förlossningsvård, bättre förlossningsvård och att den skall vara spridd överallt och helst skall den vara alldeles smärtfri. Detta är ett allvarligt problem, det vill jag gärna säga. Det är angeläget att man ger så bra vård som det över huvud taget är möjligt, vilket socialministern var inne på. Det är det väsentliga. Men man får akta sig för att driva lokaliseringspolitik på det sätt som fru Jonäng nu har gjort med förlossningsvården. Det tjänar minst av allt förlossningsvården på.
Herr talman! Socialministern säger i sin replik till mig att jag bör vara medveten om att den öppna vården byggs ut. Det är jag mycket väl medveten om, och jag tycker det är något vi skall vara tacksamma för — i den mån det finns resurser till detta.

Herr talman! Jag vill bara till herr Karlsson i Huskvarna säga att jag har sannerligen inte gjort mig skyldig till någon tvetalan här. Jag menar verkligen att de ekonomiska intressena främjar man bäst genom en decentraliserad förlossningsvård, genom att bevara de enheter man har. Det har väl ändå visat sig i många andra sammanhang då det gäller sjukvård att när man har gått ut och byggt upp de stora enheterna så har kostnaderna också stigit avsevärt. Beträffande komplikationerna är det naturligtvis riktigt som socialministern säger att man vet ofta inte om dem förrän på ett sent stadium. Har man en god förvård kan man förbättra möjligheterna att tidigare få reda på komplikationerna. Men det är då komplikationerna inträder i början av en förlossning som man har de verkliga problemen. Om det uppstår t.ex. en blödning, måste ju barnaföderskan komma under behandling kanske inom en timme eller något sådant — jag kan inte ange den exakta tiden, men i varje fall så fort som möjligt — och det gör man ju inte om man har lång väg att åka. Att jag talar för en decentraliserad förlossningsvård är framför allt med hänsyn till de komplikationsrisker som finns,
Herr talman! De värsta komplikationsriskerna, fru Jonäng, finns vid de sjukhus där man inte har tillräckligt med resurser för att kunna ta emot de svåra fallen. Det är det man bör uppmärksamma. Fru Jonäng talar om de stora enheterna. Men, fru Jonäng, det finns ju någonting däremellan. I de flesta länen har man inte sjukhus av jätteformat, utan det är sjukhus avsedda för delar av länen, och där har man i regel de förlossningsavdelningar som behövs. När det sedan gäller kostnaden, fru Jonäng, så är ju det avgörande hur vi skall lägga vården så att kvinnorna får den bästa behandlingen. Det finns och har funnits i vårt land en mängd BB-avdelningar, som kvinnorna har tvekat att åka till. Och t.o.m. läkarna vid de mindre sjukhusen och de gamla sjukstugorna sade ifrån att vi har svårt att ta emot barnaföderskor, vi är inte specialister. Det är den sidan av saken som jag tror fru Jonäng skall uppmärksamma. Om man gör det tror jag också att man når de bästa resultaten med den vård som vi alla strävar efter skall vara så god som möjligt.
Herr talman! Tyvärr har herr Karlsson i Huskvarna inte varit inne och följt hela debatten, och det är beklagligt. Jag har bl.a. i den här debatten redogjort för en liten förlossningsenhet som alltså är avsedd för en del av ett län. Jag har därifrån redovisat utomordentligt fina siffror när det gäller aborter, missfall osv. Jag har redogjort för möjligheten till smärtlindring i form av pudendusblockader och epiduralanestesi. Men kontentan av det jag har sagt här är ju det förhållandet att ifrågavarande enhet, som har ungefär 500 förlossningar per år, är nedläggningshotad. En sak kan vi nog vara överens om, nämligen att det gäller att skapa de bästa garantierna för moder och barn.
Herr talman! Jag har hört tillräckligt av fru Jonängs anförande för att göra den bedömningen att hon har varit ute på farliga vägar.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig dels om jag ämnar vidta några åtgärder för att förhindra den aviserade höjningen av frakttaxorna för Norrbottens Järnverk AB, dels om jag anser det vara motiverat att Norrbottens Järnverk AB får en frakttaxa som motsvarar den som LKAB har. Som herr Stridsman känner till har statens järnvägar och Norrbottens Järnverk numera träffat ett fraktavtal, som båda parter tycks vara nöjda med. I fråga om den närmare innebörden av detta fraktavtal och de skäl som betingat den valda lösningen kan jag givetvis inte uttala mig.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Avsikten med interpellationen var att fästa statsrådets uppmärksamhet på det orimliga förhållandet att Norrbottens Järnverk på grund av SJ:s hot om kraftiga taxehöjningar tvingas överväga möjligheten att flytta över malmtransporterna från järnväg till landsväg. Jag ville veta om kommunikationsministern avsåg att göra något åt den planerade taxehöjningen. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger i sitt svar, att ett fraktavtal i dagarna träffats mellan SJ och NJA. Jag tycker att det är bra att en sådan överenskommelse efter långa förhandlingar äntligen kommit till stånd. Därmed har något så verklighetsfrämmande som malmtransporter på landsväg avvärjts för denna gång. Så långt är det träffade fraktavtalet en framgång. Däremot är jag kanske inte lika övertygad som kommunikationsministern tycks vara om båda parters förnöjsamhet med fraktavtalets innebörd. Enligt tidningsuppgifter skulle den begärda frakthöjningen ligga 23 procent över fjolårets taxa. Om NJA över huvud taget skall kunna känna sig nöjd med det träffade avtalet, borde man enligt min uppfattning inte alls behöva vidkännas någon taxehöjning. Min bedömning gör jag utifrån den taxesättning som under fjolåret gällde för NJA. Den var redan då för hög i jämförelse med taxorna för närmast belägna konkurrenter. Enligt uppgifter jag inhämtat var relationerna 1971 beträffande kostnader för järnvägsfrakter per tonkilometer mellan NJA och vissa konkurrerande järnverk följande. Norrbottens Järnverk, Luleå, hade ett relationstal på 100, Grängesberg, Oxelösund, 70—75 och Brahestad i Finland även 70—75. De här relationstalen visar NJA:s ogynnsamma fraktavtal med SJ. Kommunikationsministern måste väl medge att redan detta pekar på att det inte går att försvara någon enda procentenhets höjning i förhållande till fjolårets taxa. Nu säger statsrådet att han inte vill uttala sig närmare om innebörden i fraktavtalet eller de skäl som betingat den valda lösningen. För mig som interpellerat i frågan innebär svaret att jag helt saknar möjlighet att bedöma i vilken utsträckning som kommunikationsministern vidtagit några åtgärder för att förhindra en aviserad förhöjning av frakttaxorna för Norrbottens Järnverk. Statsrådet har inte heller med ett ord berört anledningen till att SJ har en högre frakttaxa för Norrbottens Järnverk än för LKAB. SJ:s malmtransporter för bägge företagen sker i alla fall på samma järnväg. Malmen hämtas från samma gruvor och avlastas vid samma ort. Därför har jag svårt att förstå varför det ena företaget — NJA, som dessutom har det ekonomiskt besvärligt — skall få bära högre transportkostnader. Herr talman! Som interpellant hoppas jag därför att kommunikationsministern vill komplettera sitt svar.

Herr talman! Det var ett mycket märkligt inlägg som herr Stridsman gjorde nu. Han bör åtminstone ha klart för sig att två parter här har träffat ett fraktavtal, som väl knappast skulle ha kommit till om inte båda parterna hade ett intresse av det. Ändå vill han göra gällande, klart och koncist, att SJ har ”luggat” Norrbottens Järnverk på ett sätt som skulle strida mot alla gängse principer. Det skulle vara intressant att få veta av herr Stridsman på vilket sätt han kommer fram till den slutledningen att varje procent, som han sade, som SJ höjer taxorna för NJA inte kan försvaras. Tydligen måste jag ta ett par minuter i anspråk för att rent elementärt försöka förklara för herr Stridsman vad som menas med fraktavtal mellan SJ och dess kunder. De regler som gäller i fråga om SJ:s möjligheter att underskrida de av Kungl. Maj:t fastställda maximitaxorna bygger på en rätt för SJ att medge sådana nedsättningar i taxan som är förenliga med verkets ekonomiska intresse. Det gäller för hela landet och gäller för samtliga kunder. Större företag kan naturligtvis få en lägre genomsnittlig fraktkostnad för sina varor. Det här är en form av kvantitetsrabatt som är företagsekonomiskt motiverad och som allmänt tillämpas inom hela näringslivet. Statens järnvägar upprättar särskilda fraktavtal med de flesta av de större vagnslastkunderna. Av SJ:s vagnslasttransporter, exklusive Lapplandsmalmen, omfattas numera närmare 80 procent av fraktavtalen. Genom fraktavtalen kan SJ knyta sina större kunder fastare till sig och på så sätt bättre planera de olika transportuppdragen. Kunderna å sin sida får en lägre total transportkostnad. Hur låg genomsnittlig transportkostnad en kund kan förhandla sig till blir beroende på en mängd olika faktorer eller transportförutsättningar som jag inte här kan närmare gå in på men som givetvis sammanhänger med förhållandena i varje särskilt fall. Just detta sista är väsentligt, herr Stridsman. Resultatet av förhandlingarna mellan SJ och kunderna blir beroende av förhållandena i de särskilda fallen. Nu menar herr Stridsman i denna debatt att en part har syndat, nämligen statens järnvägar. Herr Stridsman anklagar statens järnvägar för att inte hålla samma taxa när det gäller malmtransporterna åt Norrbottens Järnverk och åt LKAB. Låt mig uttrycka min stora förvåning, herr Stridsman, över den okunnighet som råder, när man inte har klart för sig att fraktkostnaderna för LKAB och NJA bygger på två helt olika fraktavtal. Herr Stridsman borde åtminstone känna till det faktum att LKAB:s malm går i två riktningar. Man har alltså ett totalt transportavtal som berör både den norra delen och den södra delen av Riksgränsbanan. Jag nämner detta för att klargöra att fraktavtalen i och för sig är träffade vart och ett vid sitt särskilda tillfälle. Därför finns det ingen anledning att i detta fall beskylla SJ för att vara den felande parten, eftersom fraktavtalen bygger på i och för sig helt olika utgångspunkter. Jag har nämnt detta bara som ett exempel. Jag tycker att det är synd att denna debatt skall föras utifrån dessa utgångspunkter. Jag skulle lika bra kunna fråga herr Stridsman hur mycket intresse han har för statens järnvägars ekonomi. Som ansvarig departementschef måste åtminstone jag i en debatt som denna som berör två företag — i detta fall NJA och statens järnvägar — försöka moderera mitt inlägg. Även herr Stridsman måste göra klart för sig att man inte kan se på frågan så enögt som han här gjort. Man har träffat ett avtal, herr Stridsman. Jag har sagt att båda parter tycks vara nöjda med det. Jag tror att det är på det viset, eftersom man nu har kommit så långt att man vet vilka frakter man skall ha under den närmaste tiden. Det finns ingen anledning för oss att längre grubbla över det. Det blir kanske tillfälle att ta upp dessa frågor i något annat sammanhang. För närvarande har vi ingen anledning till det.

Herr talman! Jag har med ett visst intresse tagit del av det korta svaret, och när jag läser det inser jag till fullo att det är lämnat av kommunikationsministern i hans egenskap av ansvarig departementschef. Vad som än mer har intresserat oss som lever där uppe i de bygder där järnverket och malmbanan finns är hur de som varit ansvariga företrädare för svenska staten som äger dessa båda företag har känt sig. De dramatiska utspel som förekommit från de helstatliga bolagens företrädare innan fraktavtalet träffades, har enligt min uppfattning dragit ett visst löje över dessa förhandlingar mellan företag som har samma ägare och särskilt när ägaren är den svenska staten.

Herr talman! Kanske svaret blev något klarlagt, och det var det jag efterlyste när jag sade att kommunikationsministern bör säga litet mer än vad som framgick av interpellationssvaret. Låt mig då först säga att man i detta fall bör ha all rätt att efterlysa en bättre samordning mellan ett statligt företag som NJA och ett statligt verk som statens järnvägar. Detta är i första hand ett samordningsproblem. Jag är fullt medveten om det som statsrådet här säger, att han även måste ta hänsyn till SJ:s ekonomi och att han är ansvarig departementschef. Det är alldeles självklart. Å andra sidan kan det inte vara riktigt — i varje fall ställer vi länsbor oss litet tvivlande till det — att NJA får en extra kostnadsbelastning. Företaget har det redan mycket svårt ekonomiskt, vilket statsrådet känner väl till. Malmtransportkostnaderna för det företaget är nu högre än motsvarande kostnader för ett annat statligt företag i länet som transporterar utefter samma järnvägslinje.

Det är en fråga som man inte helt kan bortse från, och statsrådet kanske har något att anföra just på den punkten. Jag hoppas statsrådet är mån om att slå vakt om NJA:s ekonomi. Så som det senaste bokslutet har blivit tror jag att det är viktigt att man från Norrbottensbänken — statsrådet sitter ju på den bänken i sin egenskap av riksdagsman — slår vakt även om NJA.
Herr talman! I sitt andra inlägg tog herr Stridsman upp själva avtalsfrågan — det avtal som nu är träffat mellan NJA och SJ. Skall vi tolka herr Stridsmans senaste inlägg som att han anser att statsmakterna bör gå in i SJ:s fraktavtalsförhandlingar i framtiden och att förhandlingarna alltså skall föras öppet och inte på det sättet som nu sker? Då blir det alltså inga fraktavtalsförhandlingar. I renlighetens namn kan det vara bra om vi får besked om detta. Anser herr Stridsman alltså att vi skall gå in i dessa fraktavtalsförhandlingar? I så fall skall vi naturligtvis göra det inte bara för Norrbottens Järnverk utan i alla de fall där SJ för sådana förhandlingar. Det går lätt att svara ja eller nej på den frågan.
Herr talman! Jag svarar nej på frågan om man skall gå in under pågående fraktavtalsförhandlingar. Men det utesluter givetvis inte att statsmakterna försöker samordna så att man kan undvika sådana problem som nu har uppstått i Norrbotten.
Herr talman! Vill herr Stridsman utförligare förklara hur denna samordning från statens sida skall gå till?
Herr talman! I min interpellation har jag påvisat just olämpligheten med att samordning saknas mellan statliga företag. I det här fallet har det ena, LKAB, en lägre frakttaxa än det andra, NJA. Jag anser alltså att man bör försöka samordna det så att ett statligt företag som SJ inte lastar över kostnader på ett företag, i detta fall NJA, mer än vad andra behöver bära.
Herr talman! Man kan inte leka med ord som herr Stridsman nu gör. Endera går man in i fraktavtalsförhandlingarna — och då må herr Stridsman kalla det samordning — eller också går man inte in i förhandlingarna utan låter dem fungera på det sätt som har varit statsmakternas mening med fraktavtalsförhandlingar. Jag tror fortfarande att herr Stridsman bör klara ut för kammaren vad han menar med samordning. Är det fråga om styrning eller är det icke?

Herr talman! Trots att vi nu är inne i det andra utvecklingsårtiondet och det redan är mer än ett 20-tal år sedan debatten om u-hjälpen inom FN och i Sverige började ta fart, kan vi i de rika länderna knappast berömma oss av att ha angripit u-landsproblemen på ett realistiskt sätt. Vi ökade u-hjälpen fram till i början av 1960-talet. Sedan dess har biståndets andel i procent av i-ländernas bruttonationalprodukt sjunkit. Vi har genom skyddstullar och andra importrestriktioner stängt ute u-ländernas produkter från våra egna marknader. Ändå är det bara genom ökade exportinkomster som u-länderna kan få de resurser som behövs för att snabbt öka tillväxten. Samtidigt vet vi att den ohejdat snabba befolkningsökningen slukar inemot hälften av u-ländernas ekonomiska tillväxt och på ett avgörande sätt därmed begränsar möjligheterna till en högre levnadsstandard. Snabba resultat och lösningar står över huvud taget inte att få — utveckling och u-hjälp kommer att ta tid. Det är inte fråga om år utan om årtionden. Men u-hjälpen måste öka snabbt till helt andra dimensioner, om den skall få avsedd verkan: att vidga flaskhalsar och att få u-länderna att använda sina egna resurser bättre. Annars blir genomslagskraften för svag — trots FN:s utvecklingsstrategi och alla våra fina målsättningar. Här finns anledning till både oro och eftertanke. Perspektiven är ingalunda ljusa. Risken för att u-ländernas förhoppningar om en snabb standardhöjning förbyts i hägringar är uppenbar. I det läget börjar svensk socialdemokrati att sväva på målet när det gäller våra internationella förpliktelser. Redan förra året ifrågasatte finansminister Sträng takten i u-hjälpsökningarna. I år kom han igen — med den enträgenhet som är hans signum — och förklarade sig beredd att låta skjuta på enprocentsmålets uppfyllande något år framåt i tiden. Eftersom regeringen tydligen inte kunde bestämma sig för vilken takt u-hjälpshöjningarna de närmaste åren borde ha, sade man inte ett ord om den frågan i propositionen. Och vad värre är, den socialdemokratiska majoriteten i utskottet har inte velat — eller kunnat — uttrycka sig klart på den här punkten. Trots att man förra året uttalade önskemål om en jämnare stegringstakt mot enprocentsmålet 1974/75, andas man nu inte ett ord av kritik mot det faktum att några ansträngningar inte gjorts i den riktningen av regeringen. Ingenstans slår man i otvetydiga ord fast att enprocentsmålet skall nås 1974/75. Vad är det då som hindrat socialdemokraterna att uttrycka sig klarare? Inte svårigheten att få en majoritet — det stödet fanns hos mittenpartierna. Nej, orsaken är dels att man skrev sig samman med moderaterna, dels att man inte ville desavuera herr Sträng. Att moderaterna kan tänka sig en långsammare takt är kanske inte så märkligt, men att socialdemokraterna, som gärna vill framstå som den internationella solidaritetens förespråkare, så uppenbart förbereder sig för att skjuta enprocentsmålet något år framåt i tiden, det är uppseendeväckande. Kanske kommer man att förneka det här i kammaren, men är det inte så? Är det inte just därför som man inte velat slå fast än en gång — efter all den ovisshet som herr Strängs uttalanden skapat — att vi skall stå fast vid det löfte som riksdagen gav, när den antog enprocentsplanen 1968. Och är det bara en ren händelse att vi hörde mycket litet om u-hjälpen och enprocentsmålet vid årets första maj? Verkligheten är att de fattiga u-länderna befinner sig för långt borta för att göra sin röst hörd, när vår egen ekonomi möter svårigheter. Men kampen om budgetanslagen hårdnar. Som Gunnar Adler-Karlsson säger i ”Hyckleriets årtionde” har alla andra stora reformer i vårt land kunnat stödja sig på en eller annan grupp, som direkt har tjänat på reformen. U-hjälpsreformen kan inte stödja sig på någon sådan inhemsk grupp. Därför, säger Adler-Karlsson, ”måste politikerna gå i spetsen och leda opinionen”. Det är här socialdemokraterna nu sviker genom att av allt att döma överge enprocentsmålet. Varför skulle man annars inte klart kunna ta avstånd från herr Strängs uttalanden? Varför skulle man annars inte kunna stödja mittenpartiernas förslag att bemyndiga SIDA att under den återstående treårsperioden fram till 1974/75 utgå från en total anslagsökning motsvarande 3 gånger 35 procent i stället för de nuvarande otillräckliga 25-procentiga höjningarna varje år? Nej, sanningen är att regeringen och socialdemokraterna inte räknar med en jämnare anslagshöjning under de återstående åren, trots att både SIDA och riksdagen understrukit att det är önskvärt. När vi från liberalt håll tidigare begärt ökade anslag har vi fått veta att högre anslag inte kan utnyttjas, eftersom SIDA:s planering inte varit inriktad på den högre nivån. När vi nu i stället begär en högre planeringsram för SIDA, så får vi också nej av socialdemokraterna. Herr talman! Vi är också besvikna på regeringens attityd i Bangladeshfrågan. Här har vi en ny nation, som på kort tid genomlevt ekonomiskt och politiskt förtryck, naturkatastrofer, krig och en av efterkrigstidens väldigaste flyktingströmmar. Behovet av hjälp är enormt. Men Sverige gör inga exceptionellt stora insatser, och regeringen säger nej till det extraanslag på 100 miljoner kronor som mittenpartierna föreslagit — utöver de medel som står till buds inom SIDA :s budget. Regeringen har nöjt sig med vad som kan skrapas fram inom SIDA, och resultatet är att våra hittills aviserade hjälpinsatser motsvarar ungefär vad Sverige under normala omständigheter skulle ha givit till Östpakistan. Vad är anledningen till denna attityd, herr utrikesminister? Vore det inte rimligt med större omedelbara insatser från svensk sida — som svar på de vädjanden som kommit från både FN och Europarådet? Varför inte extra anslag? — Bangladeshs behov av valutatillskott är ju så stort. Regeringens tveksamhet i fråga om u-hjälpen gör det så mycket mer nödvändigt att väl förankra biståndspolitiken hos vårt folk. Jag delar helt Adler-Karlssons uppfattning att politikerna måste ta sitt ansvar och gå före och leda opinionen. I det ligger naturligtvis att vi bör fatta de nödvändiga anslagsbesluten utan att ängsligt titta på gallupsiffror, men också att vi bör sörja för att u-landsinformationen når ut till alla medborgare och se till att u-hjälpen utformas så att den kan åtnjuta förtroende hos hela vårt folk. Ändå är informationssidan just ett av de områden där regeringen skär ned de anslag SIDA begärt. Så var det förra året och så är det i år också. Regering och riksdag har begärt att SIDA skulle lägga fram en 4-årsplan för informationsverksamheten och det har nu skett. I fjol var motiveringen för departementschefen att skära ned SIDA :s äskanden att man ville avvakta planen. I år, när den föreligger, skär man ändå bort 2,25 miljoner kronor — eller mer än en tredjedel av den planerade budgeten för 1972/73. Det går främst ut över samarbetet med folkrörelser och enskilda organisationer och medför en minskning av bidragen till dem i förhållande till planen med ca 40 procent. Ett tryckfel i vår reservation har angivit minskningen till 50 procent. Det rör sig om ca 40 procent eller 1,2 miljoner kronor, även det en anmärkningsvärt hög prutning som får allvarliga konsekvenser. Meningen med satsningen på folkrörelser har ju varit att bredda intresset för u-hjälp och u-landsproblem och att stärka den folkliga förankringen för de anslagsökningar som måste komma. De planerna måste nu kraftigt beskäras. Det är också ett mycket illa valt besparingsobjekt; informationen är inte överdimensionerad. Även med SIDA:s informationsplan obeskuren, som vi föreslår, utgör informationsbudgeten bara en halv procent av årets totala biståndsanslag. Men informationen kan inte ensam skapa förtroende för u-hjälpen. Verksainheten måste upplevas som realistisk och meningsfull av både svenska folket och mottagarna. Jag har i tidigare debatter hävdat att vår u-hjälp inte får ledas av snäva politiska bedömningar så att hjälp bara ges till länder med regimer av viss politisk kulör, länder som följer en socialistisk utvecklingsmodell. Det är ju så kommunisterna och dogmatikerna inom socialdemokratin vill att vår u-hjälp skall bedrivas. Vi skulle ge hjälp bara åt socialistiska, progressiva länder. Om detta är att säga, att så har riksdagen aldrig beslutat. Den har i stället slagit fast att våra målsättningar för biståndet är möjliga att uppnå i u-länder ”med olika politiska och ekonomiska system”. Det är också därför som ett enigt utrikesutskott avstyrker en kommunistmotion i år, som yrkat på en sådan omfördelning av anslagen. Enligt min mening är just detta att vi kan ge hjälp åt regimer av olika kulörer något av det mest värdefulla i den svenska biståndspolitiken — inte i något slags balanstänkande, utan som ett resultat av saklighet och solidaritet, av en bedömning av behoven, av öppenheten för samarbete och av möjligheterna att ta till vara vår hjälp. Därför är jag för hjälp till så olika länder som Tanzania, Etiopien, Indien, Kenya, Cuba, Tunisien, Bangladesh och Vietnam. Därför kan jag inte finna moderaternas förslag att avbryta hjälpen till Cuba rimligt. Sverige gör här en värdefull insats genom att medverka till att bryta blockaden av Cuba. Det skulle inte heller vara förenligt med riksdagens betonande av att u-hjälpen måste planeras på lång sikt att nu bryta ett bistånd, som just börjat. Däremot måste hjälp till Cuba och Vietnam bedömas som varje annat bistånd, undergå samma behovsprövning före insatsen och samma utvärdering av resultaten efter insatsen. För min del tycker jag den av SIDA planerade anslagsnivån för Cuba är lämplig. Den ökning av det humanitära biståndet till Vietnam som häromdagen aviserades, vill jag också välkomna. I fråga om anslagsnivån på insatserna i Zambia är vi däremot i mittenpartierna kritiska. Vi vill öka hjälpen till Zambia snabbare, så att den kommer upp i nivå med våra insatser i de östafrikanska länderna. Vi kan inte förstå varför Zambia skall hållas nere på en lägre nivå, samtidigt som detta land har det kanske mest utsatta politiska läget i hela Afrika. Även här finns yttre politiska skäl för vårt bistånd — vi stärker Zambias självständighet och dess förmåga att stå upp mot apartheidideologierna i Rhodesia och Sydafrika. Detta kan komma klarare till uttryck genom att våra anslag föres upp på samma nivå som i t.ex. Kenya och Etiopien. I samma riktning går våra förslag att det humanitära stödet till befrielserörelser i södra Afrika skall ökas. Det gäller Rhodesia, Namibia och Sydafrika. Hittills har endast enstaka och relativt blygsamma belopp utgått till sådana rörelser. Men det kan väl inte vara så att endast rörelser med avsevärda militära operationer skall stödjas? ANC i Sydafrika kan t.ex. inte genomföra direkta militära aktioner inne i landet men har däremot intensifierat sin underjordiska kamp mot rasförtrycket. Är inte detta värt ett rejält stöd? För både Rhodesia och Namibia har ju FN ett speciellt ansvar, och FN-rekommendationerna om stöd gäller också dessa områden. Ökat stöd i dag från Sverige kan betyda både ett stort symboliskt värde och en stimulans för dessa organisationer. Jag nämnde, herr talman, tidigare faran för ensidiga politiska bedömningar i u-hjälpen. Den risken är extra stor när det gäller befrielserörelser. Jag vill uttrycka min förvåning över den politiska bedömning, som lett till att Sverige när det gäller Angola inte finner en av de båda större rörelserna, FNLA, berättigad till stöd. Enligt trovärdiga rapporter har FNLA aktiviteter både inom och utom Angola. Det har verifierats av flera besökare i av FNLA behärskade områden i Angola, bl.a. svensken Olle Wästberg. Tidskriften Economist talade i höstas om vissa områden i Angola där FNLA höll motståndsfickor. Aktiviteterna i Zaire är också påtagliga för den som vill informera sig. FNLA:s sjukhus i Franquetti har 50 bäddar och mindre sjukstationer finns både i Zaire och i Angola. Enligt egna uppgifter har FNLA i dag 1977 skolor med över 10 000 elever och nästan 300 lärare. Något svenskt stöd till FNLA har inte utgått och, vad värre är, de politiska direktiven tycks ha varit sådana, att man inte särskilt aktivt försökt skaffa fram informationer. Har t.ex. vår ambassad i Kinshasa tagit direktkontakt med FNLA? Ett minimikrav borde vara att man utan förutfattade meningar skaffar sig så goda informationer som möjligt. Herr talman! Detta leder mig till ett av våra förslag: att flyktingberedningen, som handlägger dessa frågor i samråd med UD och SIDA, skall utvidgas genom att parlamentariker från både regeringsoch oppositionssidan får ingå som medlemmar. Vad har regeringen och socialdemokraterna för intresse av att hålla den demokratiska oppositionen utanför? Vad är det för fel med den allsidiga insyn som en sådan utvidgning skulle ge? Herr utrikesminister! Nu när EEC-frågorna kommer att kräva mindre av Er tid, skulle jag önska att Ni tog det som en av Era huvuduppgifter att skapa förtroende och enighet om den svenska u-hjälpen. Men det betyder att regeringen skall vara villig att lyssna till och ta hänsyn till vad oppositionen har att säga. Visst finns i debatten betydande åsiktsskillnader, men ståndpunkterna, sådana som de utmejslas här i riksdagen, står dock vad beträffar huvudprinciperna för den svenska hjälpen varandra ganska nära. Vad det gäller är att skapa möjligheter till ett fortlöpande samråd. Det kunde vi ha fått i flyktingberedningen med litet god vilja från socialdemokratins sida. Det kommer vi att få i den nya sakkunnigutredningen genom att den får sedvanlig parlamentarisk representation och våra partier därmed får delta i arbetet. Varför skulle inte i större utsträckning också diskussioner på ett förberedande stadium kunna ske inom utrikesutskottet? Det är dithän vi syftat, när vi i en reservation begär att den helhetsbild beträffande länderutvidgningen som riksdagen begärde förra året skall redovisas för riksdagen, innan Sverige engagerar sig i ett större bilateralt hjälpprogram i nya programländer. Vi tycker inte det är tillfredsställande att något enstaka land föreslås. I stället borde en samlad bedömning kunna göras av vilka alternativ som finns, om övergången till programbistånd gör att antalet programländer kan öka, vilken tyngd språksvårigheterna bör tillmätas i valet av länder etc. Vi vill inte motsätta oss att Chile undersöks som mottagarland — det finns skäl för det — men debatten bör inte bara gälla det landet. Varför inte låta SIDA utarbeta ett underlag för en sådan helhetsbedömning, som regeringen sedan kan basera sina förslag på? En annan viktig del av biståndets länderinriktning är naturligtvis de väsentliga förändringar i anslagsnivån som vidtas i pågående länderprogram. Även här bör en redovisning av planeringen för riksdagen ske. Jag tror också, herr utrikesminister, att det skulle kunna ha en mycket välgörande effekt, om Ni kunde medverka till att viljan till ensidig politisering hölls i mera strama tyglar. Det får inte vara så, att man planerar att avbryta familjeplaneringshjälpen till länder som Malaysia och Sydkorea bara därför att dessa länder inte står högt på den politiska poplistan. Den skrivning utrikesutskottet i år gjort innebär att riksdagens tidigare beslut, att familjeplaneringen skall ges till en vidare länderkets, står fast. Det betyder att man också fortsättningsvis skall ge familjeplaneringsbistånd där det är sakligt motiverat och att en begränsning till huvudsakligen programländerna inte skall eftersträvas. Eftersom vi i vår biståndsmotion begärt just detta — det enda tillvägagångssätt som kan ge oss den tillräckliga erfarenheten för att fortsätta att här spela en vägledande och banbrytande roll internationellt sett — tar vi utskottets skrivning som en framgång och som en välkommen reaktion på försöken till politisering. Herr talman! Det hävdas ofta i biståndsdebatten, att man bör dra en skarp gräns mellan bistånd och näringslivets verksamhet. Vi vet alla att näringslivets egna insatser är och måste vara kommersiellt motiverade. Men det hindrar inte att de kan ha positiva effekter för u-länderna, liksom en vidgad handel över huvud taget. Det hindrar inte heller att ett samarbete mellan biståndsverksamhet och näringsliv kan upprättas med nya verksamhetsformer, som kan få för u-landet välkomna effekter. Av sådant samarbete har vi alldeles för litet, trots att det utgör en förutsättning för att vi skall kunna ge effektivt bistånd till u-ländernas industrialisering. Vi tror — som vi har angett i en reservation — att här finns många samarbetspunkter: Vi kan börja med att omgående vidga investeringsgarantisystemet till att gälla i princip alla u-länder. Vi kan etablera ett fastare samarbete med näringslivet i fråga om exportfrämjande åtgärder för u-länderna. Vi kan pröva bistånd i form av paketprojekt. Vi kan mobilisera näringslivets teknik och expertis för att skapa för u-länder lämpade arbetsintensiva produktionsprocesser. Vad vi begär av regeringspartiet är att man skall betrakta de här frågorna fördomsfritt och pragmatiskt. Vi hoppas att det synsättet kommer att prägla industribiståndsutredningens arbete och förslag. Även här gäller det att undvika politiska fallgropar. Sker det, då är jag också säker på att vi kan hitta de lämpliga formerna för att bättre kunna utnyttja näringslivets resurser i biståndsarbetet. Herr talman! Det finns många andra frågor om biståndets inriktning jag skulle ha velat beröra, men jag avstår. Både herr Ullsten och herr Möller i Göteborg kommer att komplettera min framställning på en rad punkter. Låt mig bara citera den avhandling med intressanta och kritiska synpunkter på den svenska u-hjälpen som i dagarna publicerats av Marian Radetzki. En av hans teser är att en del av det svenska biståndet borde vara innovativt, nytänkande. Han tror att u-hjälpens utvecklingseffekt därigenom skulle kunna öka.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,4, 5, 6, 10, 11, 13 och 14 vid utrikesutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! I princip borde u-landshjälpen till den dominerande delen utgå multilateralt. Därigenom skulle man få bättre världsöversikt över behov och lämpliga åtgärder, och det skulle inte uppstå några bindningar eller förpliktelser mellan i-länder och u-länder, vilket kan befaras när hjälpen utgår bilateralt. Tyvärr är det dock så, att ungefär 90 procent av all u-hjälp utgår bilateralt, och vårt land lämnar också en avsevärd del av sitt bistånd i den formen. Därmed uppkommer en rad av problem som det är svårt att komma till rätta med. Sverige är ett litet land, och vi kan endast lämna hjälp till ett begränsat antal länder. Då uppkommer genast frågan om vilka länder som skall hjälpas. Och ländervalet är alltid ett svårt problem, i vilket ställningstagandet lätt kan påverkas av sympatier eller antipatier av politiska eller andra skäl för eller mot vissa länder. Det är självfallet att om man följer den princip som i vissa multilaterala sammanhang tillämpas, dvs. att ge till de fattigaste länderna, skulle valet bli lättare. Det gäller emellertid, i den mån det går, att koordinera hjälpåtgärderna med andra länders insatser, och då kommer man genast in på svåra avvägningsfrågor. Före någon annan hjälpåtgärd vill jag nämna katastrofhjälpen — katastrofer fordrar ju alltid omedelbara åtgärder. Enligt beslut av FN:s generalförsamling på bl a. svensk tillskyndan skall en särskild samordningsenhet för katastrofsituationer upprättas i FN med uppgift att mobilisera bistånd samt leda och samordna FN-organens katastrofhjälp. Medel bör kunna ställas till förfogande både för FN-organ som bedriver humanitär verksamhet och för Röda korset och andra frivilliga organisationer. Naturligtvis kan även direkta statliga insatser i länder som drabbas av katastrofer bli aktuella för svensk del, det har redan förekommit vid åtskilliga tillfällen. Detta gäller särskilt i fråga om länder med vilka Sverige har ett mera omfattande utvecklingssamarbete. Det är självfallet att om en svår naturkatastrof eller ett krig inträffar, så bör hjälpen i första hand sättas in på sådana områden. I en krigssituation är hjälpens humanitära karaktär uppenbar. Det gäller inte att ta ställning för någon av de krigförande parterna, såvida inte Sverige vill göra ett ställningstagande, vilket jag betvivlar, utan det gäller ju att hjälpa krigets offer var de än finns och vilket land de än tillhör. I anslutning till frågan om katastrofhjälpen vill jag bara säga några ord om Bangladesh, fastän den frågan behandlas i ett annat betänkande. Jag måste beklaga att regeringen visat så ringa intresse för hjälpen till Bangladesh. När oroligheterna började i Östpakistan och 10 miljoner människor flydde till Indien, vidtogs hjälpåtgärder från svensk sida omedelbart, och det är ju tacknämligt. Men därefter har intresset varit betydligt svagare. När vi från mittenpartierna motionerade om 100 miljoner kronor på tilläggsstat till hjälp åt Bangladesh, fördröjde socialdemokraterna behandlingen av frågan, vägrade helt enkelt att behandla den på det snabba sätt som vi ansåg behövligt, så att vi först i dag kommer att fatta beslut och då troligen ett beslut som vi från mittenpartierna ingalunda anser tillfredsställande. Det är att beklaga att när man för första gången verkligen skall verkställa vad FN har avsett med katastrofhjälp, på tillskyndan av bl.a. Sverige, så finns det så litet intresse från socialdemokraterna. Att behandla frågan så som man gjort i år är inte att följa upp vad som har sagts om katastrofhjälpen. Beträffande det svenska biståndets allmänna inriktning — och i det sammanhanget kommer också länderinriktningen in — är det en viktig sak som bör starkt beaktas i det fortsatta svenska biståndsarbetet, nämligen frågan om demokratiskt styrelseskick. Med djupaste beklagande måste man konstatera att många av de länder som vi ger u-hjälp är diktaturer. Vi kan inte upphöra med hjälpen därför att ett land har diktatoriskt styrelseskick — det anser jag skulle vara orätt mot befolkningen i ett sådant land. Folket har ju ofta inte möjligheter att skaka av sig den junta eller den diktator som bestämmer allt i landet, och då bör man ändå ge hjälp. Det är givetvis nödvändigt att man nogsamt ser till att hjälpen verkligen kommer folkets breda massa till del i en diktatur och inte utnyttjas av regeringen på annat sätt. Det kan sålunda enligt min uppfattning inte komma i fråga att man oreserverat ger hjälp åt ett land med diktaturregim på det sätt som denna regering finner för gott. När folket inte får vara med och bestämma, vet man ju inte hur medlen kommer att användas. Det gjordes ett mycket betydelsefullt uttalande av riksdagen 1968, vilket bekräftats vid åtskilliga tillfällen senare. Det står i en mening att hjälpen skall bidra till social och ekonomisk utjämning och medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Det har stått i propositionen, och jag tackar mycket för att regeringen har understrukit det här. Jag vill bara ytterligare erinra om detta — att hjälpen skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning.

Varför tar jag nu upp detta här? Sverige kan givetvis inte ställa några villkor beträffande styrelseskickets utformning i ett land för att det skall kunna få u-hjälp, och det menar jag inte alls skall ske, men vissa av dessa länder har en mycket välvillig inställning till vårt land och ser kanske också, i varje fall i vissa avseenden, vårt land som ett mönster för ett mindre lands utveckling på olika sätt. Då måste vi också klart säga ifrån, gärna så att det observeras av våra mottagarländer, att Sverige icke accepterar diktaturen som styrelseskick. Ett land som har enpartisystem, där det är förbjudet för andra partier att existera, kan under inga omständigheter betraktas som en demokrati. Finns det inte i alla avseenden fria val och möjlighet för partier att arbeta fritt, så finns det heller inte demokrati. Får inte vem som helst kandidera i ett val, så är det heller inte fria val. Alla dessa bestämmelser finns inskrivna i konventionerna om de mänskliga rättigheterna, och om man inte följer dem — t.ex. genom ett enpartisystem — så är det ett klart brott mot konventionerna. Det blir intressant att följa utvecklingen och se vilka länder som skriver på konventionerna och det därtill fogade fakultativa protokollet och om de verkligen följer konventionerna. Skriver de icke på det fakultativa protokollet finns det heller ingen möjlighet att kontrollera på vilket sätt de följer konventionerna. Jag vill säga ifrån att centerpartiet uttalar sin bestämda anslutning till ett demokratiskt styrelseskick, och diktatur kan inte under några omständigheter accepteras, vare sig som övergångsform eller med någon annan motivering. När svenskar reser till våra olika mottagarländer, så är det intressant att få veta vad de sett och erfarit, men tyvärr saknar jag ofta en redogörelse för styrelseskicket och om folket verkligen har någonting att säga till om i dessa mottagarländer. Som sammanfattning av vad jag framhållit i detta avsnitt vill jag säga: Låt mottagarländerna veta att vi inte accepterar och ännu mindre gillar styrelseskick med enpartisystem eller andra former av diktatur. Beträffande länderinriktningen finns endast en reservation. Jag vill särskilt nämna Zambia, där jag anser att den svenska biståndsinsatsen under senare år ökat alltför långsamt. Det är knappast rimliga proportioner att vårt bistånd till exempelvis Kenya är sex gånger så stort och till Tanzania tio gånger så stort som till Zambia. Därmed är ingalunda sagt att vi skall minska biståndet till de båda nämnda länderna, men det bör avsevärt ökas till Zambia. I övrigt vill jag beträffande länderinriktningen starkt understryka att inga väsentliga förändringar bör göras förrän den aviserade utredningen om det svenska utvecklingssamarbetets inriktning och utformning på längre sikt har avlämnat sitt betänkande. Beträffande utredningens sammansättning har utskottet anslutit sig till tanken att utredningen skall få sedvanlig parlamentarisk representation, och då kommer ju partierna att få vara med i arbetet på hur vår allmänna biståndsverksamhet skall utformas i framtiden. En av de stora huvudfrågorna i debatten om u-landshjälpen är givetvis hur stort vårt bistånd skall vara. Det är kanske den mest brännande punkten, och den har diskuterats under alla åren. Indien tog för många år sedan upp förslaget i FN om ett enprocentsmål, och detta fördes sedan vidare i vårt land genom en centermotion i riksdagen. Senare har centern och folkpartiet under åtskilliga år arbetat för enprocentsmålet, och numera är det ett allmänt antaget mål för vår u-landshjälp. Med den höjning som nu föreslagits innebär det att anslagsvolymen under nästa budgetår når upp till ca 0,62 procent av bruttonationalprodukten. Det har blivit alltmer svävande uttryck från socialdemokratiskt håll på senare tid om enprocentsmålet. I propositionen står det inte klart uttryckt, och socialdemokraterna i utskottet har inte önskat säga klart ifrån, trots uppmaningar från vår sida. Nu när debatten hålls i kammaren vill vi gärna ha besked om planen står fast att vi skall nå fram till enprocentsmålet 1974/75. Helst skulle jag givetvis, med anledning av vad som förekommit, vilja ha beskedet från finansministern, som ju är den som i första hand bör kunna ge ett sådant besked. Men det är givet att när utrikesministern är närvarande finns det möjligheter att han på regeringens vägnar kan ge den deklaration som jag hoppas kommer att ges. Kan vi få ett klart besked från herrar regeringsmedlemmar i dag om vi skall nå fram till enprocentsmålet 1974/75? Utrikesutskottet framhöll i sitt betänkande nr 2 förra året att det ankommer på Kungl. Maj:t att framlägga förslag om den anslagshöjning som behövs för att enprocentsmålet budgetåret 1974/75 skall kunna uppnås i enlighet med de riktlinjer för det svenska biståndets omfattning som statsmakterna fastställde 1968. Med beklagande måste man nu konstatera att Kungl. Maj:t inte föreslagit riksdagen sådana ökningar av biståndsanslagen att enprocentsmålet kan uppnås med den jämna stegringstakt som SIDA framhållit önskvärdheten av. Förutom att inte leda till ett uppfyllande av enprocentsmålet innebär de alltför små årliga höjningarna att den totala svenska insatsen för u-länderna under åren mellan biståndsmålets antagande och dess uppfyllande blir väsentligt lägre än vad som skulle ha blivit fallet om riksdagens tidigare uttryckta önskemål om en jämn stegring upp till I procent budgetåret 1974/75 hade villfarits. Med 25-procentiga anslagshöjningar under de närmaste två åren hamnar man inför beslutet om anslag för budgetåret 1974/75 av två skäl i ett mycket besvärligt läge. Dels kan det statsfinansiellt komma att te sig närmast oöverstigligt att på ett enda budgetår genomföra den stora anslagshöjning som kommer att erfordras för att enprocentsmålet skall uppnås, dels är det osannolikt att SIDA kommer att ha planeringskapacitet för att på ett effektivt sätt använda de plötsligt starkt ökade resurserna. Därför förordar vi att SIDA av Kungl. Maj:t bemyndigas att för den återstående treårsperioden fram t.o.m. budgetåret 1974/75 i sin planering utgå från en total anslagsökning motsvarande 3 X 35 procent. Då når vi målet. Fördelningen av denna anslagsökning mellan de tre budgetåren förutsätts ske med hänsyn till SIDA:s planeringskapacitet. Det är härvid givetvis också möjligt att låta en större andel av det totala biståndsanslaget gå via internationella biståndsorgan. Jag säger detta speciellt därför, att när vi tidigare har diskuterat u-landshjälpen och man från socialdemokratiskt håll har hållit tillbaka och inte har velat ge så stora anslag, så har detta ofta motiverats med att det inte finns några möjligheter att planera så snabbt att man kan utnyttja dessa pengar. Då måste det vara fullt motiverat vad vi har sagt om planeringen. Herr talman! Om man skall välja ut några avsnitt av det stora frågekomplex vi här diskuterar, så vill jag nämna några ord om missionens stora betydelse i u-landsarbetet. Missionsarbetet har varit banbrytande i flertalet — ja, kanske i alla de länder där vi nu bedriver u-hjälpsarbete. En grundförutsättning för u-landsarbete är givetvis att man kan tala med folket där man skall arbeta, och det var missionen som där var först på plats. Missionsfolket lärde sig inte bara invånarnas språk utan meddelade dem också kunskaper i t.ex. engelska, som sedan gav befolkningen möjligheter att nå ytterligare kontakter med andra länder och som beredde vägen för u-hjälpsarbetare som kom till landet långt senare. Det finns mycket att berätta om det utomordentliga arbete inom språkområdet som utförts av svenska missionärer. Jag skall här bara citera vad professorn i historia vid Haile Selassieuniversitetet, Sven Rubensson, skriver om missionären Olle Eriksson, som har utfört en enastående gärning på detta område. Professor Rubensson skriver: ”Från Portugal skrev en av mina tidigare elever, nu knuten till universitetet i Lissabon, och bad om några av Erikssons böcker, eftersom han arbetade på en antologi, som skulle belysa den moderna amhariskans utveckling. Vid universitetet i Addis Abeba hölls för några år sedan förberedande diskussioner om instiftandet av en etiopisk akademi för bl.a. språkvård och främjande av litterärt författarskap. Det skall inte förnekas, att jag kände en viss tillfredsställelse när min landsman av unga etiopiska språkmän nämndes som en av de främsta i sin behandling av det amhariska språket under det senare halvseklet. Jag upptäckte att man talade med stor respekt om hans strävan att berika det amhariska språket med nybildningar och lånord från giiz och tigrinja.” Detta är bara ett bevis på de fantastiska pionjärinsatser som den svenska missionen har gjort i u-landsarbetet. Det är givetvis inte bara genom språket som missionen har gjort en banbrytande insats. I fråga om själva möjligheten att komma i kontakt med dessa för oss i många fall helt främmande människor var det missionärerna som började. Det är väl känt att missionärernas arbete inte bara kunde bestå i predikandet av evangelium. Man var också nödsakad — och gjorde det på ett berömvärt sätt — att ta itu med praktiska arbeten, såsom utlärandet av vissa nyttiga färdigheter i många ting, och givetvis med skolor, sjukvård och andra sociala uppgifter. Det svenska u-landsarbetet har säkerligen bedrivits på ett gott sätt, även om vissa misslyckanden har varit oundvikliga. Men i fråga om att få ut så mycket nytta som möjligt av hjälpanslagen för u-ländernas folk kan knappast någon mäta sig med missionen. Det är därför all anledning att vi höjer anslagen till missionens verksamhet på detta område. Nu föreligger det i stort sett enighet vid årets riksdag om anslagets storlek, med undantag för ett yrkande från moderaterna, men till kommande år är det önskvärt att missionen ges ännu större resurser. Vid beviljandet av anslagen är det självfallet av stor vikt att man inte reser så höga krav på de projekt som missionen avser att utföra. Kraven bör inte ställas så högt att man därmed omöjliggör åtgärder som i stort betraktat kan leda till en avsevärd nytta. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord om själva organisationen av u-landsarbetet. Det är inte så många år sedan vi upprättade ett speciellt ämbetsverk med en generaldirektör i spetsen för att handlägga alla frågor angående u-hjälpen. Det har ju på utrikesdepartementet alltid funnits någon som varit kontaktman med SIDA, men för något år sedan skulle denna kontakt utökas, och jag tror det blev fem som anställdes för denna uppgift. I dag finns det 27 personer som hör till avdelningen för internationellt utvecklingsarbete, bland dem nära hälften i höga tjänsteställningar. Det finns fyra stycken i C 1—5, och åtta stycken i B 6. Vad är det egentligen regeringen syftar till i fråga om organisationen av u-hjälpsarbetet? Skall arbetet splittras upp igen på två enheter? En annan egendomlighet är att man varslat om att en ambassad skall upprättas i Hanoi. Det blir i så fall den första biståndsambassaden, eftersom det där knappast finns något av de normala arbetsuppgifter en ambassad har. Är detta en ny form av u-hjälpsorganisationen, är det någon sorts deklassering av SIDA? Fru talman! Det finns en rad av ovissa punkter i regeringens u-landspolitik. Enprocentsmålet synes inte vara klart längre. Länderinriktningen skall utredas, men ändå möblerar regeringen om även på denna punkt. SIDA skall handha u-landshjälpen, men ändå bygger man ständigt ut den avdelning som finns på UD för detta ändamål. Vad är det egentligen regeringen vill i fråga om u-landshjälpen? Det vore verkligen på sin plats med ett klarläggande. Fru talman! Jag instämmer i de yrkanden som tidigare framställts av herr Wirmark.

Fru talman! FN:s strategi för det första utvecklingsårtiondet var ett försök att få till stånd en internationell samling för att brygga över klyftan mellan rika och fattiga länder. Resursöverföringen från i-länderna har emellertid inte nått det mål som fastställdes för det första utvecklingsårtiondet. Många u-länder har ändock kunnat registrera den utvecklingstakt som eftersträvades på 1960-talet. Men befolkningsutvecklingen har gjort att tillväxten per capita blivit låg och i vissa fall till och med sjunkit. Skillnaderna i utvecklingstakt är också stora. Detta gäller inte bara mellan i-länder och u-länder utan också mellan u-länderna själva. Utveckling kan emellertid mätas inte bara i ekonomisk tillväxt. Utveckling värd att eftersträva är också andra strukturförändringar som kan höja livets kvalitet. Ännu finns det inga tillfredsställande mätmetoder för sådana kvalitetsförbättringar. En stor del av det bilaterala svenska biståndet är emellertid inriktat på dem. Och de stora internationella bidragsgivarna, DAC-länderna, Världsbanken och FN, synes ha blivit alltmera medvetna om sin betydelse i utvecklingsarbetet i u-länderna. Det är därför oroande att u-ländernas villkor i den internationella handeln försämras och att u-ländernas skuldbörda växer. Tillväxten av u-ländernas exportinkomster äts till stora delar upp av ökade utgifter för krediter från de rika länderna. Arbetet inom OECD för avbindning av krediter och därmed förbättring av importvillkoren till u-länderna har ännu inte lett till resultat. Olika handelshinder står också i vägen för en ökning av u-ländernas export av industriprodukter och halvfabrikat. Det råder i dag stor internationell enighet om att en effektiv utvecklingsprocess inte kan komma i gång, att den ekonomiska stagnationen inte kan brytas, om inte de stora massorna av u-ländernas befolkning engageras i utvecklingsarbetet. Detta förutsätter emellertid ofta någon form av förändring i de politiska och sociala strukturerna. Men just därför måste de avgörande utvecklingsinitiativen tas av u-länderna själva. Sådana initiativ riskerar dock att rinna ut i sanden, om de inte får ett kraftigt stöd av de rika länderna. Den stagnation som inträffat i resursflödet från rika till fattiga länder är därför allvarlig. Världsbankschefen Robert McNamara anser att den främsta orsaken till detta inte är brist på generositet eller likgiltighet utan okunnighet. Han menar att de rika ländernas befolkning inte förstår hur nödvändigt det är att förbättra de omänskliga villkoren för hundratals miljoner människor i u-länderna. Personligen tycker jag att denna McNamaras syn är särskilt intressant. Jag har nämligen vid flera tillfällen här i riksdagen just framhållit att information, upplysning, påverkan här hemma är nödvändiga inslag i u-landsarbetet. Vi politiker har ett alldeles särskilt stort ansvar härvidlag. Det är inte alltid populärt bland väljarna, men det är nödvändigt. Ett engagerande av de stora massorna av u-ländernas befolkning i utvecklingsarbetet är alltså nödvändigt. Det betyder, att dessa människor själva måste få tillfälle att genom mera kvalificerat arbete skapa värden och försörja sig. Grundläggande förutsättningar härför är kunskaper, utbildning och frihet från sjukdomar. Men först och sist initiativ till företagsamhet, organisation och utveckling av den internationella handeln. Jag tror inte att man därvid nödvändigtvis skall kopiera mönstren från industriländerna. De passar ofta dåligt ihop med de speciella förutsättningar som finns i u-länderna med hänsyn till klimat, tradition och mentalitet. Men i-ländernas rika erfarenhet måste utnyttjas för att hjälpa u-länderna att komma i gång, om inte utvecklingen skall gå alltför långsamt. U-landsbilden av i dag är inte helt utan ljuspunkter. Vissa länder utvecklas trots allt gynnsamt, och man kan förutse att de så småningom kommer att kunna klara sig utan traditionella former av u-hjälp från de rika länderna. Det är också ett stort framsteg att många av u-länderna nu har förmåga att själva planera för sin vidare utveckling och för användningen av de resurser som tillföres utifrån. Målet för det svenska utvecklingsarbetet har preciserats i 1962 års riksdagsbeslut och i flera senare beslut av regering och riksdag. De svenska insatserna syftar till att höja de fattiga folkens levnadsnivå och motverka svält och massfattigdom. De skall också medverka till att begränsa befolkningstillväxten och påskynda den ekonomiska utvecklingen. De fattiga ländernas egna utvecklingsansträngningar skall stimuleras. Det svenska biståndet skall vidare medverka till social och ekonomisk utjämning och till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Det har slutligen klart uttalats att dessa den svenska biståndspolitikens mål är möjliga att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system. För att vi skall kunna göra goda u-landsinsatser måste vi ständigt förbättra våra kunskaper om utvecklingsproblemens natur, om de effekter som kan uppnås genom impulser och hjälp utifrån. Vi kan inte slå oss till ro med att enbart ge stöd till vissa länder och vissa multilaterala organisationer. Vi måste själva observera och analysera de problem som kommer upp. Detta är en viktig uppgift inte bara för forskare utan också för biståndsmyndigheten och för våra utlandsmyndigheter i u-länderna. Inte minst viktigt är det att informationsflödet om dessa frågor verkligen når allmänheten och riksdagen. Sverige har när allt kommer omkring som biståndsgivare en begränsad kapacitet. Detta tillsammans med att vi vill föra en obunden utrikespolitik gör att det ligger i vårt intresse att medverka till att bygga upp de multilaterala biståndsorganens kapacitet och kvalitet. Hög prioritet bör ges åt aktivt svenskt deltagande i det multilaterala utvecklingsarbetet. Men detta förutsätter att vi också kan bygga på egna erfarenheter av utvecklingsproblemen. Dessutom önskar många u-länder bilateral hjälp, som under vissa förutsättningar anses mera effektiv. De multilaterala organen har också än så länge en begränsad kapacitet. Sverige bör därför liksom hittills inom ramen för sina ekonomiska möjligheter fortsätta att ge bilateral hjälp, där vi har särskilda förutsättningar att göra egna direkta insatser eller där sådana insatser inte kan erhållas från annat håll. I den utredning om det svenska biståndets framtida inriktning, som utrikesministern aviserat, bör det vara angeläget att undersöka om syftet med de svenska insatserna fortsättningsvis kommer att kunna tillvaratas på bästa sätt genom att biståndet utformas med en så sträng länderkoncentration som hittills. Det har ju visat sig att allt flera u-länder har förmåga att själva planera för sin utveckling. Det ligger då nära till hands att förmoda att ett större antal länder i framtiden kommer att kunna presentera väl underbyggda framställningar om bistånd inom begränsade sektorer. Det behov som vi hittills känt av att koncentrera insatserna till ett och samma land, så att säga adoptera vissa mottagarländer, bör rimligtvis minska. Man får förmoda att kontrollen av att u-ländernas regeringar gör verkliga utvecklingsansträngningar i FN-strategins anda kommer att ligga mera på de multilaterala än på de bilaterala biståndsgivarna i framtiden. I detta läge förefaller det naturligt att de svenska biståndsinsatserna mera tar sikte på vissa sektorer än på vissa länder. Därvid skulle man från svensk sida kunna koncentrera sig på sådana uppgifter, för vilka vi har en särskild sakkunskap och kapacitet. I sektorsvalet skulle även kunna beaktas angelägenheten av att insatserna framför allt göres på de områden där de kommer befolkningens flertal till godo. Den länderkoncentration som för närvarande tillämpas, och som vi tidigare varit eniga om, medför den nackdelen att mottagarländernas allmänna politik kommer i centrum för den svenska biståndsdebatten på ett sätt som riskerar att särskilt dra uppmärksamheten till negativa drag i vederbörande länders politik. En diskussion av detta slag förefaller i stora stycken irrelevant, och den kan lätt medföra minskad villighet att över huvud taget göra några offer för u-länderna. Man glömmer ibland att våra åtgärder sätts in i samhällen som befinner sig på en utvecklingsnivå som Sverige sedan länge har passerat. Hur som helst torde den övervägande delen av Sveriges folk anse att u-hjälpen bör ges på ett sådant sätt att de svenska insatserna så effektivt som möjligt bidrar till att människorna i u-länderna får en drägligare tillvaro, oberoende av vilken sorts regim de har. Det är nödvändigt att vi fortsätter att debattera biståndsfrågor i vårt land. En stor brist i den svenska debatten är emellertid att u-länderna själva kommer till tals endast i mycket ringa utsträckning. Debatten får därför gärna en teoretisk och akademisk prägel. I debatten hävdas av vänsterextremistiska krafter att det svenska biståndet bör omfördelas så att det huvudsakligen går till socialistiska regimer och s.k. sociala och nationella befrielserörelser. Denna ståndpunkt ligger i linje med den analys av utvecklingsproblemen som brukar ges av de kommunistiska staterna. De anser att underutvecklingen beror på kolonialistisk och kapitalistisk utsugning. De som hyser denna inställning kan naturligtvis inte helhjärtat ansluta sig till de globala utvecklingsansträngningar som förordas i FN-strategin. För dem är det inte fråga om att lösa problem genom gemensamma ansträngningar som kan leda till de nödvändiga reformerna, utan de ser utvecklingen som en fortgående kamp i vilken det är särskilt viktigt att identifiera ondskefulla makters konspirationer och fördöma dessa. Det föreligger en grundläggande skillnad mellan å ena sidan den syn på utvecklingsproblematiken som uttryckes i de av statsmakterna tidigare antagna riktlinjerna för det svenska utvecklingsbiståndet och den ståndpunkt som vänsterextremisterna intar. En stor majoritet inom riksdagen torde utgå ifrån att regeringen står fast vid den syn som kommit till uttryck i gällande riktlinjer och att man inte umgås med planer på att omfördela biståndet till s.k. progressiva länder eller revolutionära rörelser. Det svenska folket skulle troligen inte vilja åtaga sig den börda som u-hjälpen utgör, om denna utnyttjades för att ge ett slags subsidier till främmande länder, vilkas utvecklingspolitik bara en viss, mycket liten del av svenska folket önskar uppmuntra. Detta är särskilt fallet om det rör sig om en politik som det svenska folket bestämt avvisar för Sveriges egen del. Vissa formuleringar i propositionen kan, särskilt om de läses tillsammans med vissa debattinlägg, tolkas som om även regeringen nu börjar glida från synsättet att våra insatser utgör en del av ett globalt utvecklingssamarbete och att den i stället vill se våra insatser som ett stöd åt ena sidan i en polariserad värld. Enligt 1962 års riktlinjer utgör den svenska u-hjälpen ett led i en politik som syftar till utjämning och större förståelse mellan folken. I årets statsverksproposition ges en mycket kraftig betoning av en begränsad aspekt på våra insatser, nämligen att de utgör ett stöd till u-ländernas oberoende. Det vore intressant att veta mer om bakgrunden till att just detta, som i och för sig är självklart, framhäves i propositionen. Vilka fall av hot mot u-ländernas oberoende är det utrikesministern särskilt har i tankarna? I vilka fall spelar just svenska insatser en särskild roll för att hjälpa u-länderna i dessa avseenden? Vad betyder denna inriktning av biståndet i praktiken? Planerar regeringen föreslå riksdagen någon mer genomgripande omlägg ning av biståndsverksamheten? Man har anledning ställa dessa frågor också på grund av den spänning som tydligen förekommer mellan UD:s u-avdelning och SIDA. Det är naturligtvis onödigt att här i riksdagen notera att SIDA i sitt arbete självfallet lojalt följer de riktlinjer som riksdagen fastställt. Men uppenbarligen försöker man på vissa håll så att säga bakvägen leda in vår biståndspolitik på andra vägar. Om detta skulle lyckas och om vår u-hjälp huvudsakligen skulle kanaliseras till s.k. progressiva, dvs. kommunistiska stater, skulle det betyda att Sverige övergav principen om att bistånd i första hand skall lämnas till de fattigaste folken. Verkningarna av en sådan omläggning av kursen skulle närmast kunna karakteriseras som asociala. Vi skulle också avlägsna oss från FN-strategins mål. Och det svenska biståndet skulle få en inriktning som alls inte överensstämmer med den önskan som det svenska folkets flertal hyser. Det är därför angeläget att riksdagen vaksamt ser till att dess beslut om inriktningen av den svenska biståndsverksamheten noga följes. Herr talman! Jag har i detta mer principiella anförande avstått från att kommentera detaljer i utrikesutskottets betänkande nr 6. Jag inskränker mig till att yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för de punkter vid vilka reservationer med mitt namn förekommer. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 3, 4, 7, 8, 9 och 12.
Herr talman! Denna debatt skall handla om det svenska utvecklingsbiståndet, men den bör också behandla de hinder för utvecklingen i andra länder som den svenska kapitalismens politik utgör. Ty det är fortfarande ett faktum att, när det gäller de samlade relationerna mellan Sverige och tredje världens länder, är Sverige den tagande parten, icke den givande. Det kapitalistiska Sverige deltar i en handelspolitik som diskriminerar och utplundrar u-ländernas befolkning. Det gör ränteoch inflationsvinster på lån till u-länderna. Svenska kapitalistiska företag utsuger direkt arbetare i tredje världens länder genom talrika anläggningar. Hur många miljarder som den svenska kapitalismen varje år tjänar på denna utplundring i olika former i tredje världen är svårt att exakt beräkna. Men säkert är att det handlar om vida större summor än det statliga utvecklingsbistånd som nu här diskuteras. Relationerna mellan Sverige och tredje världen beror givetvis inte på några tillfälligheter. De är en följd av att Sverige ingår i imperialismens system och att Sverige är en imperialistisk stat. För att öka sina profiter jagar de svenska storbolagen efter en större del av världsmarknaden. De exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra imperialistiska stater. Svensk och utländsk storfinans går samman för att gemensamt plundra folken i Västeuropa, Asien, Afrika och Amerika. Värden som svenska arbetare skapat används för att utsuga andra folk. Med profiterna av denna utsugning söker den svenska storfinansen i sin tur att stärka kapitalismens ställning i Sverige. En sådan ordning anser givetvis högerextremisterna vara förträfflig. Den svenska staten understödjer storfinansens operationer i utlandet med exportkrediter och investeringsgarantier. Den inbjuder utländskt kapital att etablera sig i Sverige. Den uppmuntrar och tar själv del i sammanflätningen mellan svensk och utländsk storfinans. Den har stöttat dollarns vacklande positioner. Genom att delta i Världsbanken och liknande sammanslutningar bidrar den till att stärka imperialismen. Den allmänna och förhärskande tendensen är ju att klyftan mellan ”rika” och ”fattiga” länder vidgas. De imperialistiska staternas utplundring av tredje världen förstärker motsättningarna mellan ”utvecklade” och ”underutvecklade” regioner. Enligt de liberala föreställningarna kan u-länderna utvecklas genom att deras handel vidgas, genom kapitalbildning, genom nedbringande av befolkningens tillväxttakt och genom nedbrytning av kulturmönster. U-landspolitik som vägletts av denna syn har inte stimulerat utvecklingen. Tvärtom har den internationella handelspolitiken försämrat u-ländernas ställning. Skuldsättningen för u-länderna har ökat och undergräver ytterligare deras utvecklingsmöjligheter. Utländska kapitalinvesteringar har inte lett till allmänna ekonomiska framsteg. De gynnar kapitalägarna och en härskande klass i u-länderna. De avgörande skälen till att utveckling förhindras är de ekonomiska, sociala och politiska strukturer som råder i dessa länder. Underutvecklingen kan endast hävas genom att en social revolution bryter upp dessa strukturer och befriar folken från imperialistiskt förtryck. Denna frigörelse måste vara folkens eget verk. Den leds av de nationella och sociala befrielserörelserna. Herr talman! Den åskådning jag här hävdat överensstämmer med den som utvecklats av företrädarna för tredje världens länder på den pågående världshandelskonferensen i Santiago de Chile. Den sammanfattades i president Salvador Allendes hälsningstal till konferensen, där han påminde om de realiteter från vilka konferensens arbete måste utgå: ”Det första som bör påminnas om är att vårt samhälle inte är homogent, utan delat i folk som har blivit rika och folk som förblivit fattiga. Ännu mera betydelsefullt är det att erkänna att bland de fattiga nationerna själva finns det, olyckligtvis, de som är ännu fattigare än de övriga och många som existerar under olidliga förhållanden. Deras ekonomi är dominerad av främmande stater; utomstående behärskar hela eller delar av deras territorium; de lider ännu under kolonialismens ok; eller en majoritet av deras befolkning är utsatt för rasfördomarnas och apartheids våld. Ännu värre, i många av våra länder förtrycker djupa sociala skillnader massorna och gynnar ett priviligierat fåtal. För det andra understödjer de fattigare nationernas möda och tillgångar välmågan hos de folk som lever i överflöd. Uppenbar är giltigheten av den deklaration som undertecknades i Lima av representanterna för den tredje världen. Mellan 1960 och 1969 föll våra länders andel i världshandeln från 21,3 procent till 17,6 procent. Under samma period ökade vår årliga inkomst per capita med endast 40 dollar, medan de rika nationernas inkomst per capita ökade med 650 dollar. Under de senaste tjugo åren har det utländska kapitalets ebb och flod in och ut ur tredje världens länder inneburit en nettoförlust för oss på många hundratal miljoner dollar, förutom att det lämnat oss i skuld för nära 70 000 miljoner dollar. Direkta investeringar av utländskt kapital, ofta framställda som ett instrument för framsteg, har nästan alltid visat sig vara negativa i sina verkningar. Mellan 1950 och 1967 mottog Latinamerika sålunda, enligt uppgifter från OAS 3 900 miljoner dollar och betalade ut 12 800 miljoner. Vi betalade ut fyra dollar för varje dollar vi mottog.

Endast ett kort men belysande citat: ”Om de nuvarande förhållandena fortsätter är 15 procent av befolkningen i tredje världen dömda att dö av hunger. Eftersom medicinsk vård och hälsovård lider av allvarliga brister är livslängden bara hälften av vad den är i de industrialiserade länderna och en stor del av befolkningen kan aldrig ge något verkligt bidrag till tankens och den skapande verksamhetens utveckling. Får jag nämna något som vårt folk är smärtsamt medvetet om. I Chile, ett land med tio miljoner invånare, där nivån för kost, hälsovård och utbildning har varit högre än genomsnittet för u-länderna, finns det 600 000 barn som på grund av proteinbrist under de första åtta månaderna av deras liv aldrig kommer att uppnå den fulla mentala kraft som de rent genetiskt är rustade för.” Så långt president Allende. Hur skall då den onda cirkeln kunna brytas och folken i tredje världens länder garanteras ett annat och bättre liv? Inom imperialismens system, som självt alstrat de förhållanden det gäller att avskaffa, är ingen avgörande lösning möjlig, hävdade i debatten på världshandelskonferensen med skärpa Cubas utrikesminister Raul Roa. Roa varnade för illusioner; imperialisterna tar inte UNCTAD:s målsättningar på allvar, inte heller kan utvecklingsproblemen finna grundläggande lösningar i de internationella organisationerna. Det skulle vara dåraktigt att förlita sig på imperialisternas samverkan för att bryta den onda cirkeln när det gäller förbindelserna mellan utvecklade kapitalistiska stater och underutvecklade nationer, eftersom de nuvarande förhållandena har avlats just av de utländska maktcentra som hugger för sig de bästa bitarna av den internationella handeln. Roa underströk principen om revolutionär förändring som en förutsättning för utveckling och pekade på att reformism och liberal utvecklingsoptimism endast förevigar exploatering och beroende. Impe rialismen fortsätter att vara imperialism och sålunda fortsätter också dess politik av utvecklingshinder, utplundring och hegemoni att vara i kraft. Samma allmänna problem som den kubanske utrikesministern här behandlade kan ställas konkret med svenska exempel. Ta till exempel Sveriges förhållande till den portugisiska imperialismen och till dess koloniala besittningar i Afrika. I Angola, Mogambique och Guinea-Bissau finns befrielserörelser som redan i väpnad kamp befriat stora delar av sina länder. Sverige ger också vissa mindre bidrag till dessa befrielserörelser. Men samtidigt har svenska kapitalistiska företag stora investeringar i Portugal. År 1971 fanns där ett sextiotal företag som helt eller delvis var svenskägda. Dessa investeringar i Portugal stöder inte bara en ekonomi baserad på tvångsarbete utan också den reaktionära regimens övriga politik. Även den svenska utrikeshandeln med Portugal har starkt ökat. Den svenska imperialismen stöder direkt den portugisiska imperialismen, som med väpnad makt söker hålla flera folk i Afrika kvar i kolonialismens bojor. Det avgörande stödet från Sverige går till imperialisterna, små summor i humanitär hjälp till deras offer. I slutet på 1800-talet, innan den socialistiska arbetarrörelsen hade växt fram och blivit stark, diskuterades i borgerliga liberala kretsar den s.k. arbetarfrågan. Man såg det elände och det förtryck som arbetarna tvingades leva i. Lösningen sökte vissa kretsar i humanitär hjälp, i välgörenhet. Arbetarrörelsens pionjärer i vårt land kritiserade hårt föreställningen att arbetarklassens läge skulle kunna förbättras genom välgörenhet. August Strindberg hånade dessa försök att undkomma den sociala omvälvningen genom att ge litet av sitt överflöd. Socialismens föregångsmän avvisade också tanken att enbart sociala reformer inom det kapitalistiska samhällets ram skulle kunna befria arbetarklassen. Hur skulle lönarbetarna kunna bli fria och jämlika så länge produktionsmedlen ägdes av en liten minoritet i samhället? Vad som i dag kallas u-landsfrågan kan heller inte lösas vare sig med välgörenhet eller sociala reformer inom imperialismens ram. Folken i tredje världen kan endast erövra frihet och jämlikhet genom att besegra imperialismen. Från dessa utgångspunkter anser vi att det svenska u-landsbiståndet i grunden måste förändras. Stödet skall koncentreras till utvecklingsbefrämjande regimer och nationella och sociala befrielserörelser. Stödet till befrielserörelserna är verklig u-hjälp då det understöder kampen mot imperialistiskt förtryck och för nationell frigörelse och ekonomisk och social utveckling. Herr talman!

Herr talman! På grund av denna frågas omfattning kommer utskottets talan att föras av flera företrädare för utskottets majoritet. Jag inleder med att behandla i huvudsak en del rent principiella frågeställningar i hela detta betänkande. De talare som hittills har deltagit i debatten har alla utom den siste berört frågan om enprocentsmålets uppfyllande. Anklagelser har inte minst från herr Wirmarks sida riktats mot regeringen, som man menar sviker den målsättning som tidigare har uppställts genom beslut i den svenska riksdagen. Självklart är de beslut som riksdagen har fattat tidigare om utvecklingsbiståndet, 1962 och 1968, att betrakta som en målsättning. Men sannolikt var det ingen som vid 1968 års riksdag kunde ana hur den ekonomiska utvecklingen skulle bli i vårt land och vilka insatser som skulle komma att krävas i slutet av den period inom vilken målsättningen skulle vara uppfylld. Utvecklingen har ju inneburit att den svenska bruttonationalprodukten har växt åtskilligt snabbare än vad man räknade med 1968. I beslutet 1968 räknades med en årlig ökning av biståndsanslagen med 25 procent, vilket innebar att målet skulle vara uppnått budgetåret 1974/75. Med den utveckling som ägt rum räcker emellertid denna årliga 25-procentiga ökning av biståndsanslagen inte alls till för att det av riksdagen 1968 uppställda målet skall uppnås under det nämnda budgetåret. Man måste nog betrakta 1968 års målsättning just som en målsättning. Det må sedan vara riksdagen fritt att bedöma i vilken takt som den skall uppfyllas. Man gjorde också 1968 reservationer för att en sådan situation skulle komma att uppstå. Ännu har utskottet icke haft anledning att närmare gå in på detta, eftersom det i årets proposition inte i någon skrivning anges att enprocentsmålet skall vara uppfyllt vid en senare tidpunkt. De tankar som oppositionen anför om att vi skall komma i en sådan situation är således grundade på förmodanden. Med den utveckling vi har haft kommer självfallet framför allt det sista budgetåret inom den aktuella perioden, 1974/75, att kräva mycket stora ökningar av det svenska biståndet. Man kan inte exakt räkna ut vilket belopp det kommer att röra sig om — det beror på den fortsatta tillväxten av vår bruttonationalprodukt — men låt oss anta att det för det sista budgetår som jag här talar om kan betyda en ökning av det svenska biståndet med något mer än 700 miljoner på ett budgetår. Det är ju en mycket ansenlig summa, som skall jämföras med den 25-procentiga ökning som vi talar om i denna debatt, dvs. 250 miljoner. Om man således för det sista budgetåret får räkna med en ökning inte på 250 miljoner utan på 700 miljoner, kan man ställa sig frågan hur detta skall finansieras. Utskottet har inte nu haft anledning att ta upp det problemet, men det kommer att bli aktuellt. Oppositionen utgår från att det kommer att bli så att enprocentsmålet uppfylles först vid en något senare tidpunkt. Ja, därom kan inte jag ge besked. Det ankommer på fortsatta överväganden inom regeringen och fortsatta skrivningar i statsverkspropositionen. Men om man till varje pris vill genomföra det i 1968 års beslut angivna programmet, kan det härför komma att krävas en speciell beskattning på, som jag nämnde, minst 700 miljoner kronor för det sista budgetåret. Är riksdagen beredd att ta detta steg? Är det svenska folket berett att ta detta steg? Jag kan inte svara på hur det förhåller sig med den saken. Jag vill säga att förmodligen kommer det — om vi skall uppnå enprocentsmålet inom den ramen — att kräva en speciell beskattning. Själv är jag inte främmande för det. Jag skulle vara beredd att medverka under förutsättning att beskattningen kan läggas på de grupper av medborgare som har råd att betala en sådan förhöjd skatt. När jag säger grupper som har råd att betala, så vill jag undanta alla lågavlönade som vi har i detta land och som själva har problem av den omfattningen att det icke vore rätt att lägga en särskild u-landsbeskattning på deras axlar. Om vi skall uppfylla enprocentsmålet, kommer alltså situationen förmodligen att bli den att det krävs en speciell beskattning, och jag vill att riksdagen skall ha klart för sig detta. Jag understryker på nytt att själv kan jag tänka mig det, om beskattningen läggs på de kategorier i samhället som verkligen orkar bära en sådan förhöjd beskattning för att vi skall kunna uppfylla enprocentsmålet budgetåret 1974/75. Herr Wirmark använde uttrycket att det gäller att förankra biståndspolitiken hos de breda folklagren i vårt land. Ja, det skulle man kunna hålla med om att det är önskvärt att så kan ske. Vi måste väl säga — och kanske tillägga tyvärr — att u-hjälpen icke har den förankring hos de breda folklagren som vi skulle önska att den hade. Det sammanhänger naturligtvis med att betydande befolkningsgrupper har så stora egna problem med låga löner och även i annat avseende att u-hjälpen av stora delar av vårt folk betraktas som en sekundär angelägenhet. Det är bara att konstatera att förhållandet är detta, och jag tror icke att det är möjligt att genom en ökad information som nu diskuteras i SIDA få en ändring till stånd i det avseendet. Herr Wirmark beklagade också att u-hjälpen har politiserats. Ja, man kan väl säga att det har gått mycken politisk debatt i u-hjälpsfrågan i vårt land. Men vem är det som har svarat för den politiseringen? Jag skulle vilja säga att det är herr Wirmarks eget parti som har försökt att göra u-hjälpen till en gångbar fråga i den politiska propagandan. Så sent som denna morgon sprids det här i riksdagen ett flygblad om u-hjälpen, där man talar om att regeringen nu förbereder ett steg mot det blygsamma mål som 1968 års beslut i Sveriges riksdag innebar. Flygbladet sprids av ett politiskt ungdomsförbund som står mitten mycket nära, och allra närmast står det herr Wirmark. När man talar om en politisering av u-hjälpen, kan detta få utgöra ett exempel. Jag tror inte att våra ansträngningar i u-hjälpshänseende gynnas av en politisering. Det håller jag med herr Wirmark om. Men herr Wirmark bortser ifrån att det är hans eget parti som har försökt att göra u-hjälpen till en gångbar fråga i den politiska propagandan. Herr Wirmark beklagar också att u-hjälpen till vad han kallar för folkrörelserna minskas med ett par miljoner. Jag vill för riksdagens information säga att när herr Wirmark talar om den hjälp som folkrörelserna erhåller för sin verksamhet i u-länderna omfattar det icke hela Folkrörelsesverige, ty den största folkrörelsen räknas inte in där. Den största folkrörelsen har hittills genom SIDA icke mottagit något som helst stöd för sin internationella verksamhet. Att så är fallet sammanhänger inte med ovilja från SIDA :s sida, utan det sammanhänger med att den största folkrörelsen av rent principiella skäl aldrig har begärt något stöd. Jag vill bara understryka detta, eftersom jag förmodar att begreppet folkrörelse kan leda tankarna till att även den fackliga rörelsen innefattas i begreppet då det gäller SIDA:s stödåtgärder för internationell verksamhet. Herr Hermansson, den senaste talaren här, tog upp frågan om den internationella handelspolitiken. Han ägnade rätt mycken tid åt att referera ett uttalande som president Allede gjort i samband med att den tredje världshandelskonferensen i Chile öppnades. Jag har ingen anledning att polemisera mot det. Jag tror att herr Allendes synpunkter var helt riktiga. Men jag vill säga att jag inte tror att Sverige har anledning att ta åt sig alltför mycket av den kritik som riktats mot världshandelskonferenserna. Jag tänker då inte bara på den nu pågående tredje världshandelskonferensen utan även på den andra som hölls i Indien för några år sedan. Sverige bemödade sig på den andra världshandelskonferensen mycket för att söka få gehör för en mera liberal politik som bättre skulle gynna utvecklingsländerna, men stormakterna stjälpte det hela. Framstegen på den andra världshandelskonferensen var ytterst blygsamma, och risk är att förhållandet inte blir bättre på den tredje världshandelskonferensen, kanske t.o.m. sämre. Den internationella handeln är som alla vet tämligen komplicerad, och i anledning av herr Hermanssons anförande vill jag säga vad som är ett gammalt känt faktum, nämligen att internationell handel aldrig följt de ideologiska gränserna. Den internationella handeln har följt helt andra linjer. Vi ser det också när exempelvis kommunistiska stater så långt det är möjligt accepterar och tar över handel med de mest reaktionära stater man kan tänka sig. När försök har gjorts att bojkotta varor från Sydafrika, vet vi ju att kommunistiska stater gått in i Sydafrika och övertagit det utrymme för handel som på det sättet skapats. Jag vill bara nämna detta, ty det är ett faktum som bekräftar den gamla regeln att internationell handel aldrig följt de ideologiska strömningarna. Herr Wirmark och även herr förste vice talmannen Bengtson tog så upp frågan om Bangladesh. Det föreligger ett särskilt betänkande från utrikesutskottet rörande Bangladesh och den hjälp som skall ges åt den nya staten; det är betänkandet nr 7. Men jag anser att jag ändå kan beröra det i denna debatt, även om jag förmodar att herr talmannen har avsett att en separat debatt skall äga rum. Här har mitten i en motion föreslagit hjälpinsatser på 100 miljoner kronor till förmån för Bangladesh. När utskottet behandlade motionen tillfrågades representanterna för mittenpartierna om man avsåg att den svenska hjälpen till Bangladesh skulle uppgå till 100 miljoner kronor. Herr Wirmark bekräftade då vad som väl inte var klart tidigare, att motionens yrkande innebar att 100 miljoner kronor skulle anslås utöver den hjälp som regeringen skulle komma att föreslå. Jag förmodar att motionen var skriven innan regeringen hade tagit ställning till vilken insats man var beredd att göra till förmån för Bangladesh. Vad har då regeringen nu gjort? Jo, den har hittills i år beviljat en hjälp som uppgår till totalt 92,5 miljoner kronor. För innevarande budgetår och för nästa budgetår har den vidare beslutat om ett gåvobistånd på 105 miljoner kronor, fördelat på en penninggåva på 55 miljoner kronor och varubistånd till ett värde av 50 miljoner kronor. Dessutom har regeringen beviljat ett anslag på 55 miljoner kronor för en kortfristig finansiering av projekt som skall klaras av Internationella utvecklingsfonden. Betydande bidrag har på detta sätt genom regeringens åtgärder beviljats till Bangladesh, och jag vill att riksdagen skall ha detta klart för sig.

Olika talare för utrikesutskottet kommer under dagens lopp att kommentera skilda delar av betänkandena och de debattinlägg som hittills har gjorts. Med dessa rent allmänna kommentarer vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 6 på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Arne Geijer talade om politiseringen och menade att det är folkpartiet som vill politisera. Låt mig bara slå fast att vi har talat om två olika slags politisering. Vad jag diskuterade var den ensidiga politisering av vissa biståndsinsatser som görs; det var den jag ville belysa. Den andra formen av politisering, som herr Geijer tar upp, är att politiska partier driver vissa frågor där olika meningar råder. Det är väl ett värdefullt inslag i vår debatt. Det visar ju just diskussionen om enprocentsmålet, där jag tycker att herr Geijers inlägg helt bekräftade vad jag sade. Han sade att det står riksdagen fritt att bedöma i vilken takt man skall uppfylla enprocentsmålet. Han känner sig alltså inte bunden av vårt tidigare löfte att det skall uppnås 1974/75. Han sade också att fortsatta överväganden kommer att äga rum inom regeringen. Det betyder alltså att regeringen inte har beslutat sig på denna punkt. Det bekräftar helt vad jag har sagt. Vi tycker, herr talman, att det rimliga vore att man hade en jämnare ökningstakt fram till enprocentsmålet 1974/75 — och de 25-procentiga ökningarna leder inte fram dit. Vi kommer inte att ha nått upp så högt som vi skulle. För att göra detta behövs, som herr Arne Geijer sade, en chockhöjning sista året, och vi är väl alla eniga om att det vore ingen lycklig utväg. Det är inte bra för SIDA:s planering, det kommer att bli svårt att kapacitetsmässigt klara det. Därför vore en jämnare stegringstakt att föredra. Men jag fick det intrycket att herr Geijer nu helt har uppgivit den tanken och t.o.m. är tveksam om vi över huvud taget skall nå enprocentsmålet 1974/75. Låt mig till slut bara säga i fråga om Bangladesh att i vår motion står det klart att de 100 miljonerna skulle tillkomma utöver de reserverade medel som kunde fås fram inom SIDA. Jag var personligen medveten om vilka belopp man skulle kunna få fram inom SIDA. Därför är det inget nytt läge i dag, men det intressanta är ju att regeringspartiet inte anser att behoven motiverar detta extra anslag.

Herr talman! Utskottets ordförande herr Arne Geijer i Stockholm har pliktskyldigast försökt att försvara en del av ståndpunkterna i utskottets betänkande. Om enprocentsmålet blev det dock fortfarande lika ovissa, lika svävande besked. Av herr Geijer fick man alls inte reda på om vi skulle nå fram till enprocentsmålet. Snarare förde han fram en rad av ursäkter för att vi icke skulle kunna nå fram till det, och en av dem tycker jag är rätt anmärkningsvärd; man har inte kunnat förutse att bruttonationalprodukten skulle växa så mycket som den gjort. Rimligen borde det väl skapa större förutsättningar för att komma fram till enprocentsmålet. Visserligen kommer målsättningen i absoluta tal, i pengar, att betyda mer, men det är inte hela ökningen av bruttonationalprodukten som går åt om vi tar en procent av den till u-hjälp. Förutsättningarna är således bättre nu än de var tidigare för att uppnå enprocentsmålet, fastän herr Geijer synes tolka situationen som om den gav sämre möjligheter till det. Om 25 procents ökning inte alls räcker till — då är det bara det att har man satt upp som ett mål att komma fram till en procent, måste man självfallet planera på ett sådant sätt att man i så fall ökar mera. Annars kommer vi aldrig att nå fram till det mål som regeringen nu har sagt att vi skall nå och som man fortfarande inte direkt vill ta avstånd från men ändå talar så svävande om. Hur skall man nå detta mål? Vilka är våra ekonomiska förutsättningar? Det är självklart att skall vi ge u-hjälp på ett par miljarder kommer vi att få avstå någonting. Det finns ingen annan möjlighet. Hur hög levnadsstandard vi än har, kan vi inte bara ta av vårt överflöd. Det är regeringens planering som får ligga till grund för om vi skall nå målet. Herr Arne Geijer undrar om vi vill vara med om att de som kan bära det skall betala det. Ja, gärna det, men det finns inte så förfärligt många rika människor i Sverige. Enligt riksrevisionsverkets berättelse är det 11,3 procent av de taxerade inkomsttagarna som ligger över 30 000 kronor om året. Så vi får nog tänka oss den beskattningen på ett ganska brett underlag, om vi skall få fram tillräckligt med pengar. Det går inte att, som regeringen nu har tänkt sig, lägga skatter på de fattigare människorna genom att höja mervärdeskatten och sedan sänka skatten för en del andra som har det bättre ställt. Det är en politik som går tvärtemot vad herr Arne Geijer talade om för en stund sedan. Det är inte dem som har de största möjligheterna att bära bördan som man har tänkt på i det fallet. Här är det fråga om att vilja. Vill man komma fram till enprocentsmålet skall man också bestämt säga ifrån det, och då skall man också kunna planera så att man når fram till det.

Herr talman! Herr Arne Geijer i Stockholm ansåg att internationell handel aldrig har följt de ideologiska gränslinjerna och hävdade att kommunistiska länder övertagit handeln med mycket reaktionära länder, såsom Sydafrika. För min del har jag här i riksdagen talat för handelsbojkott mot Sydafrika — men utan framgång, framför allt därför att herr Geijer och hans partivänner inte varit anhängare av en sådan linje. Jag har alltså inte särskilt svårt att fördöma handel med Sydafrika. Men det som vi bör diskutera i den här debatten är väl svensk utrikeshandel och Sveriges förhållande till u-länderna och till andra stater. Då kan det vara intressant att se på de uppgifter som föreligger just om den handeln. Det visar sig att värdet av den svenska exporten till Sydafrika mellan 1960 och 1970 har ökat från 139 000 kronor till 320 000. Sveriges export till Portugal har under samma tid ökat från 61 000 kronor till 221 000 och Sveriges export till Spanien från 121 000 kronor till 519 000. Den svenska exporten till Grekland har ökat från 69 000 till 120 000, och importen därifrån har ungefär femdubblats. Det kan alltså, herr Geijer, i varje fall inte vara någon svensk handel med de mest reaktionära regimerna som andra länder övertagit, eftersom Sverige kraftigt har ökat sin utrikeshandel just med de mest reaktionära regimerna under 1960-talet.

Herr talman! Herr Hermansson var litet för blygsam när han räknade upp sina siffror. Han talade om 100 000 osv., men han avsåg naturligtvis miljoner, för i annat fall kommer man till alldeles för låga siffror. Det är klart att Sverige har en handel som omspänner hela världen, och Sverige är i det avseendet inte annorlunda än andra länder. Om Sverige skulle följa en ideologisk linje i fråga om vilka länder vi skulle handla med, då fick vi lov att omstrukturera vår handel i rätt stor utsträckning, och slutet på det hela skulle naturligtvis också bli att Sveriges export som helhet blev mindre än vad den är för närvarande. Jag accepterar inte riktigheten i den teori som vi ofta möter i debatter, att man kan kompensera sig på andra marknader för det som man förlorar på en marknad. Den teorin visar sig inte vara hållbar, utan vi skulle få lov att begränsa vår utrikeshandel i förhållande till vad som gäller nu. Jag vill säga några ord till replikerna från herrar Torsten Bengtson och Wirmark om huruvida vi har möjligheter att uppfylla enprocentsmålet 1974/75. Det är för mig liksom för övriga debattörer en fråga som man har anledning att ställa sig — kan vi uppfylla enprocentsmålet? Säkert kan vi det om vi är beredda att göra motsvarande uppoffringar. Jag vill understryka att vårt u-landsbistånd detta budgetår är uppe i 1,25 miljarder kronor, och vad det gäller är att det svenska u-landsbiståndet budgetåret 1974/75 skall omfatta 4,5 miljarder kronor. Detta är den fråga som jag gärna vill ställa till oppositionen: Är man beredd att göra den uppoffring som det är fråga om? Jag sade tidigare att jag själv skulle vara beredd till den genom att man beskattar det svenska folket hårdare, om man kan lägga beskattningen på de kategorier som orkar bära en sådan beskattning. Jag väntar mig inte att få ett svar från oppositionen om detta, men det är, herr talman, det problem vi står inför.

Herr talman! Vad är det egentligen som har hänt sedan vi fattade beslutet om att enprocentsmålet skulle uppfyllas 1974/75? Vad är det som har hänt i den svenska ekonomin som gör att vi nu inte skall stå vid det löftet? Det kanske herr Arne Geijer kunde belysa något mera. Det som herr Geijer hänvisade till, att bruttonationalprodukten ökat, kan väl inte rimligen vara en negativ faktor — det borde väl snarare underlätta för oss att uppnå målet. Och hur vet herr Geijer att nya skatter skulle behövas i den mycket stora resurssamling som ändå den statliga budgeten utgör? Är det så att regeringen anser att man måste skriva ut nya skatter skall man väl lägga fram det förslaget, och så får riksdagen ta ställning till det. När vi för vår del driver enprocentsmålet 1974/75 innebär detta att vi är beredda till motsvarande uppoffringar. Men jag kan inte befria mig från intrycket att herr Geijers inlägg här är en bekräftelse på att socialdemokratin bäddar för ett uppskjutande av enprocentsmålet. Och när man tänker på den nedskärning som gjorts i SIDA :s anslagsäskanden genom regeringens förslag på personalsidan, tycker man att detta beslut pekar i samma riktning. Vi i mitten har ju dragit konsekvenserna av vår inställning till enprocentsmålet; vi föreslår att SIDA skall få dessa tjänster och uppnå den planeringskapacitet som nu behövs för att man skall kunna öka insatserna. Låt mig sluta med att säga att vi hade hoppats att möjligheten av ett samarbete för att klara enprocentsmålet skulle stå öppen. Men intrycket här blir ju allt klarare, att så är inte fallet. Såvida nu inte utrikesministern eller någon annan från regeringen kan ge besked om att utskottsskrivningen skall tolkas som ett avståndstagande från herr Sträng.
Herr talman! Jag måste ge herr Arne Geijer rätt på en punkt — men bara på en enda punkt. De siffror jag anförde avsåg givetvis miljoner kronor. Men detta gör ju den utveckling jag belyste desto mera beklämmande.